Herr talman! Tjernobylolyckan har lett till en rad omprövningar och förskjutningar i samhällspolitiska perspektiv. I regeringens proposition, som vi nu behandlar, speglas både en medvetenhet om sammanhangen och en strävan att genom praktiska åtgärder höja beredskapen och bereda de skadelidande ersättning för förluster. Vårt parti har inga invändningar i dessa grundläggande stycken, däremot en del kritiska eller avvikande meningar på några punkter. För det första är det ju tydligt att det oväntade i själva situationen gav upphov till oklarheter i informationen, såsom det redan har påpekats av tidigare talare. Det gavs växlande budskap — något som man inte riktigt lyckades förklara för människor. Vi skall nu inte tvista för mycket om dessa passerade ting, väl däremot dra lärdomar av dem. En sådan viktig lärdom är att man inte får hålla sig med motstridiga attityder, innebärande att man gör något slags lämplighetsbedömning av ifall hela sanningen i en viss situation skall fram eller ej. Sann information, oavsett sin tendens, är mer betryggande i folks ögon än ofullständig information i vilken man upptäcker brister eller motsägelser. För det andra står det klart att beredskapen mot kärnkraftsolyckor inte kan vara principiellt lägre i län där inga kärnkraftsanläggningar är belägna. Meteorologiska omständigheter kan bevisligen föranleda nyckfulla och överraskande situationer, som man måste förutse. Den allmänna beredskapsnivån i alla landets län måste vara avpassad efter detta. Dessutom måste beredskapen också vara reell — dvs. att den allmänna restriktiviteten mot anslagsäskanden från länsförvaltningarna nog får maka åt sig något, ifall förvaltningarna skall motsvara de beredskapsanspråk som vi här diskuterar. En tredje väsentlig punkt är den politik inom ramen för IAEA som Sverige bör verka för. IAEA är ju ett organ med ansvar för säkerhet. Men premissen för dess verksamhet har hela tiden varit en positiv värdering av kärnkraften som sådan. Även de som inte delar centerns och vpk:s hållning, att kärnkraften internationellt bör avvecklas måste rimligen nu inse att aktiv inriktning på kärnkraftens vidare internationella spridning är oförsvarlig med de erfarenheter som nu finns. Jag vill så gå över till att något kommentera frågorna om ersättning för skador genom det radioaktiva nedfallet, detta särskilt vad gäller samerna och övrig fjällbefolkning. Det har före utskottets behandling rått en viss olikhet i utgångsläge mellan å den ena sidan renskötande samer och å den andra icke-renskötande samer och annan fjälloch glesbygdsbefolkning i de drabbade områdena. Renskötarnas huvudorganisation hade redan nått en överenskommelse med regeringen om principerna för skadeersättning. Övrig befolkning i områdena skulle däremot få sin sak beaktad av den särskilda interdepartementala arbetsgruppen inom regeringen. Det var i det läget väsentligt att denna befolkning skulle få ersättning utifrån samma grundsatser och värderingar som renskötselföretagen. Detta har uppnåtts genom de utskottsskrivningar som majoriteten av socialdemokrater och vpk nu ställt sig bakom. Därjämte har uttryckligen slagits fast ansvariga förvaltningars skyldighet att genom aktiv information se till att ingen skadelidande går förlustig sin rätt till ersättning. Renskötare och icke-renskötare, samer inom renskötsel såväl som annan samebefolkning — alla kategorier skall äga rätt till ersättning för faktiska skador. I sammanhang med renskötselföretagens situation har frågan om införande av ett s.k. renkonto väckts. Detta är ett mer allmänt skattepolitiskt krav, som varit på tal tidigare och som i och för sig är helt oberoende av Tjernobylolyckan. Att det återkommit i detta sammanhang beror på att ett speciellt problem kan uppstå vid utbetalning äv ersättning för den ökade utslaktningen, som framtvingats av olyckan. Den tidsmässiga koncentrationen av sådan ersättning kan leda till beskattningseffekter, som är ogynnsamma. Nu är frågan om renkonto en skattepolitisk fråga av mer generell räckvidd, och det är inte näringsutskottets sak att överväga den från alla principiella aspekter, som är nödvändiga. Näringsutskottet har att bedöma ersättningsproblemet med anledning av kärnkraftsolyckan. Problemet med en onormalt stor koncentration av inkomster för renägare under ett visst år kan bemästras på annat och enklare sätt än med en helt ny redovisningsoch beskattningsmetod. Det finns redan nu möjligheter till utjämning av resultaten. Skulle dessa visa sig otillräckliga, har utskottet öppnat möjlighet för renskötselföretagen att avväga uttaget av ersättningsmedel, så att man undviker orimlig inkomstkoncentration. Därmed har man uppnått en effekt liknande den vid renkonto. Skillnaden är den, att de medel som blir föremål för utjämning enbart är de ersättningsmedel staten skall betala ut. Men det är just dessa medel och inget annat, som behandlas här. Frågan är, om inte näringsutskottets konstruktion blir fördelaktigare för renskötselföretagen än ett renkonto. Renkonto-— efter mönster av skogskonto— skulle ge rätt till att föra en viss procent av ett enstaka års utslaktning över på konto och därmed temporärt undan beskattning tills uttag sker. Ett konto är ju rimligen förenat med vissa regler, som bestämmer hur stor del av ett års uttag som får avsättas. Näringsutskottets lösning av frågan — som visserligen är av tillfällig natur, eftersom den bara avser ersättningsmedlen — ger större frihet för det enskilda renskötselföretaget att disponera över utbetalningen och därmed inkomsten. Detta måste vara väl så fördelaktigt, inte minst för mindre renskötselföretag, vars möjligheter att utnyttja kontoavsättingar skulle vara begränsade. Med utskottsmajoritetens kombination av åtgärder når man både något större rättvisa och ett stöd åt hela den berörda befolkningen. Herr talman! Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till de reservationer, där vpk förekommer och i övriga delar till utskottets hemställan.

Herr talman! I varje fall moderaternas och centerpartiets representanter i debatten har talat mycket om frågor som ligger utanför det utskottsbetänkande vi nu behandlar, även om de i och för sig har rört kärnkraften. I gengäld har de sagt desto mindre om de frågor som utskottsbetänkandet tar upp. Det är litet synd, eftersom en stor mängd reservationer har fogats till utskottsbetänkandet — inte mindre än 23 — och enligt min mening borde reservanterna ha haft en hel del att förklara i vissa fall. Jag skall emellertid hålla mig närmare det ämne som vi har till uppgift att diskutera, nämligen den proposition som ligger till grund för betänkandet, de motioner som väckts och slutligen själva betänkandet nr 12. Tjernobylolyckan har varit en nyttig påminnelse för oss i flera avseenden. Den påminde oss om att olyckor i kärnkraftsanläggningar i betydligt större utsträckning än man tidigare föreställt sig kan ha verkningar också i andra länder än i det land där olyckan inträffar. Vi har fått en klar illustration av att radioaktiviteten inte respekterar några nationella gränser. Det är betecknande att när vi i Sverige registrerade den kraftigt förhöjda radioaktiviteten i luften efter Tjernobylolyckan tog det flera timmar innan man fick klart för sig att radioaktiviteten inte kom från våra egna kraftverk. Det visar att kontrollsystemet var uppbyggt så att det enbart var inriktat på den svenska kärnkraften. Det är i och för sig det viktigaste. Men Tjernobyl har visat att vi inte kan ignorera risker på detta område som kommer utifrån. Därför blir också vår slutsats att kärnkraftverkens säkerhet måste tas pp på dagordningen i internationella sammanhang, bl.a. i FN:s atomenergiorgan, IAEA. En annan slutsats som man kan dra är att vi inte i längden kan acceptera de brister i säkerhet som vi tycker oss märka hos många reaktorer i öststaterna. Det gäller både grundkonstruktion, reaktorinneslutningen och reservsystem där det har visat sig att det finns betydande brister. Utan tvivel har det sin grund i det slutna samhälle som dessa stater representerar att den säkerhets höjande debatt som är nödvändig inte kommer till stånd. Den debatten är ju också ett uttryck för demokratiernas livslust och har en mycket påtaglig betydelse ur ren nyttosynpunkt. Herr talman! På basis av en regeringsproposition och ett antal motioner i anslutning till den behandlas i näringsutskottets betänkande 12 olika åtgärder med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl den 26 april i år. Som jag tidigare sade har till betänkandet fogats 23 reservationer från samtliga partier i olika kombinationer. Det finns dock ett undantag: socialdemokraterna är inte representerade i någon reservation. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. De åtgärder som diskuteras i betänkandet är av tre slag. Det är för det första beredskapshöjande åtgärder. För det andra gäller det ersättning till företag och personer som har lidit ekonomisk skada genom det radioaktiva nedfallet över Sverige. För det tredje tas i betänkandet upp krav på internationella åtgärder för att förhindra eller lindra effekterna av kärnkraftsolyckor. Eftersom propositionen och motionerna täcker ett brett register av åtgärder har flera utskott vid sidan av näringsutskottet varit inblandade i beredningen av ärendet på många punkter. Det har varit skatte-, lag-, försvars-, social-, jordbruksoch bostadsutskotten. Näringsutskottet har i de fall ställningstaganden från andra utskott förelegat följt dessa, förutom i ett fall. Vi har sagt nej till införandet av ett särskilt s.k. renkonto för samer. Ett sådant konto har tagits upp som ett krav av majoriteten i såväl skattesom jordbruksutskottet. Jörn Svensson har särskilt utvecklat varför utskottsmajoriteten har ansett en sådan lösning sämre än de lösningar som i övrigt erbjudits. Den första tredjedelen av betänkandet handlar om beredskapshöjande åtgärder mot kärnkraftsolyckor. Det har här varit fråga om en förstärkning av beredskapskompetensen i norra Sverige. Vi har inga kärnkraftverk i norr. Med den nationella inriktning som vi har haft har larmanordningar, mätinstrument och o.d. placerats i andra delar av vårt land. På basis av säkerhetsmyndigheternas förslag i anslutning till energirådets prövning har man från regeringens sida givit påslag som innebär att det nu sker en förbättring av läget. Det hälsar vi i näringsutskottet med tillfredsställelse. Det innebär bl.a. en komplettering av alarmeringssystemet, i och för sig runt kärnkraftverken, och automatisering av vissa mätstationer. Men det innebär också att länsstyrelser även uppe i norr får påslag för att kunna höja beredskapen. Vi har ännu inte sett slutet på beredskapsförbättrande åtgärder, något som påstås i ett par av reservationerna. Enligt vad vi har inhämtat fortsätter arbetet med de beredskapshöjande åtgärderna även i de län som inte omedelbart och fullt ut kommer i åtnjutande av de ökade anslagen. Näringsutskottet tillstyrker därför att riksdagen till statens räddningsverk, statens strålskyddsinstitut och länsstyrelserna anvisar totalt 31,5 milj.kr. för att täcka kostnaderna för huvuddelen av de beredskapshöjande insatserna. Dessutom tillstyrker näringsutskottet att kärnkraftsföretagen åläggs att finansiera resterande åtgärder till en sammanlagd kostnad av 8,5 milj.kr. Orsaken till att vi har velat göra denna uppdelning, som också föreslagits av regeringen, är att bara en del av dessa kostnader är att hänföra till beredskapshöjande åtgärder relaterade till de svenska kärnkraftverken. Huvuddelen av åtgärderna vidtas för att gardera oss mot liknande olyckor som Tjernobylolyckan, dvs. olyckor som sker utanför vårt lands gränser. Vi tycker inte att det är rimligt att de svenska kärnkraftverken skall stå för dessa kostnader. Vi har i många sammanhang belastat kärnkraftverken med en hel del kostnader. I det här fallet tycker vi att denna uppdelning av kostnaderna är rimlig. Den knyter an till en klar analys om vad som bör vara kärnkraftverkens kostnader resp. statens kostnader. Vi kan därför inte ställa oss bakom centerpartiets och folkpartiets motionsyrkanden om att kärnkraftsindustrin skall belastas med dessa statens kostnader. I fråga om ekonomisk ersättning har utgångspunkten för propositionen varit — och det tillstyrks av näringsutskottet — att företag och privatpersoner skall hållas skadeslösa för de inkomstbortfall och kostnadshöjningar som Tjernobylolyckan har fört med sig. Det gäller både för kostnader som direkt har orsakats av Tjernobylolyckan och för de kostnader som indirekt har orsakats av den. Bl. a. gäller det kostnader till följd av de säkerhetsregler som myndigheterna har påbjudit och de mycket stränga riktvärden för nivån av radioaktivt cesium som har påbjudits. Den frågan berördes också av Per-Richard Molén. Tjernobylolyckan har naturligtvis skapat betydande problem för en del jordbruks-, trädgårdsoch renskötselföretag i berörda områden. Olyckan har också medfört en del kostnader. Regeringen har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att betala ut ersättningar för skador. Näringsutskottet tillstyrker därför att riksdagen anslår 250 milj.kr. för att finansiera ersättningarna till dessa företag. Jag kan tillägga att frågan om ersättning till vidareförädlingsföretag inom berörda branscher bereds inom regeringskansliet, och så måste det vara. Man tar det hela steg för steg. Men utgångspunkten är att ingen skall behöva lida ekonomisk skada på grund av Tjernobylolyckan, i varje fall inte på svensk botten. Herr talman! Låt mig så gå över till de internationella samarbetsfrågorna. Som jag sade inledningsvis tycker vi socialdemokrater att de är mycket viktiga. Tjernobylolyckan har blivit en ordentlig väckarklocka för oss i fråga om de internationella riskerna med kärnkraften. Det har skett en viss islossning vad gäller samarbetet inom det internationella atomenergiorganet IAEA. Bl.a. har två internationella konventioner snabbt tagits fram. Den ena är konventionen om tidig information vid en kärnenergiolycka, och den andra gäller bistånd i händelse av kärnenergiolycka eller radioaktivt nödläge som det heter. Näringsutskottet hälsar bägge konventionerna med tillfredsställelse, och vi ställer oss bakom att Sverige biträder dem. Sedan har frågan tagits upp i vilken utsträckning som man kan driva säkerhetsfrågorna i de internationella organen, främst IAEA. Jag vill då säga att vi tycker att det är mycket angeläget att driva dessa frågor internationellt, och vi har fattat saken så att den svenska regeringen också tycker att det är mycket angeläget. Sverige står ju i frontlinjen när det gäller att driva dessa frågor i IAEA. Det har vi fått bekräftat från flera olika källor. Varför det är så viktigt behöver inte motiveras extra, utan det har vi ju fått en påminnelse om i Tjernobylolyckan.

Det här är en viktig fråga för Sverige, och vi är som sagt oroade över den i vissa fall mycket dåliga säkerheten hos ganska många öststatsreaktorer. Jag skallinte gå in på det nu, eftersom det inte direkt är ämnet för dagens debatt — vi hade en första diskussion om detta i våras. Därför tycker vi att det är litet onödigt att folkpartiet har reserverat sig på den här punkten. Som jag upplever det, är vi ganska ense om att säkerhetsfrågorna är viktiga, och jag upplever också att regeringen har drivit de här frågorna hårt. Men vi skall ha klart för oss att än så länge ställer inte alla länder upp på det här. Därför får man inse att framstegen kanske inte kommer så snabbt som vi hade önskat, men näringsutskottet vill att frågorna skall drivas hårt. Till slut, herr talman, frågan om IAEA:s roll. Vid sidan av kontrollen av ickespridningsavtalet när det gäller kärnvapen har IAEA till uppgift att främja den fredliga användningen av kärnenergin, men jag tror att organisationen inte längre driver frågorna om kärnkraften så väldigt hårt. Det finns motionsyrkanden om att vi skall från svensk sida försöka ändra IAEA:s stadgar, men jag tror att det är dåligt använd tid som kan utnyttjas bättre inom ramen för det internationella samarbetet. Näringsutskottets majoritet tycker att vi skall koncentrera oss på det väsentliga, nämligen de säkerhetshöjande åtgärderna, och vi tycker att regeringen skall göra det. Därför avvisar vi propåerna från centern och vpk. Med det, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Betänkandet gäller förslag till åtgärder som har sitt upphov i den olycka som inträffade i Tjernobyl. Ivar Franzén gav sig in på en kärnkraftsdebatt, men den kanske vi kan ägna litet mera tid vid ett annat, mera lämpligt tillfälle än det här. Också Lennart Pettersson ifrågasatte om vi under debatten hållit oss till ämnet. Jag tycker att det finns skäl för att teckna en bakgrund till den här debatten, eftersom det är bakgrunden som ger oss anledning att bedöma de belopp som det här är fråga om och de mera organisatoriska åtgärder som regeringen och även näringsutskottet lägger fram förslag om på riksdagens bord. Jag tar först upp beslutet att sätta gränsvärdet vid 300 Bq, som fattades i slutet av april eller början av maj. Jag tror vi kan vara överens om att detta gränsvärde har skapat en onödigt stor oro. Jag tror att detta gränsvärde behöver sättas i relation till någonting annat. Jag är helt övertygad om att det har varit brister i informationen till allmänheten. Detta har också bekräftats av både Lennart Pettersson och Jörn Svensson. Varför har strålskyddsinstitutet och miljöministern inte berört den strålning vi hade på 60-talet? Varför har inte radonhusproblemet tagits upp, som ändå ger 1 100 teoretiska dödsfall per år jämfört med de fyra dödsfall per år som SSI har skrämt människorna med när det gäller strålningen från Tjernobyl? Varför finns det högre gränsvärden i utlandet? Varför ligger gränsvärdena över 600 Bq i EG-länderna? Varför har Norge höjt sitt gränsvärde från 600 till 6 000 Bq? Detta är ju också frågor som får ekonomiska konsekvenser. Är det så, Lennart Pettersson, att den socialdemokratiska regeringen i Norge är betydligt mer vårdslös när det gäller att fastställa gränsvärdena än vad vi är i Sverige? Finns det inte, herr talman, anledning att fundera över om vi inte ganska snart bör höja gränsvärdet 300 Bq? Jag utgår från att strålningen från radonhusen och det som inträffat sedan 60-talet inte har så stor farlighet. Vi skulle då slippa att låsa resurser för åtgärder på detta område och i stället använda dem mot aids, för att förbättra situationen på narkotikaområdet och sjukvårdsområdet och för att minska cancerriskerna på andra områden, t.ex. på grund av rökningen. Hur ställer sig herr Pettersson till fisket? Det skulle vara intressant att höra hans inställning även på detta område.

Herr talman! Lennart Pettersson börjar med att klaga på de många och långa utvikningarna. Nu är det så att de är ganska bra — för att inte säga viktigt — med en bakgrundsteckning, både för helhetssynen och för att få ett vettigt beslutsunderlag. Om det till äventyrs fanns någon uppmärksamma lyssnare här, lade hon eller han märke till, att jag när jag gick igenom reservationerna gång efter gång anknöt till utvikningarna som Lennart Pettersson tyckte var litet för långa. Jag tror det är bra att ha en rejäl bakgrund, för då faller besluten ut ganska lätt och ganska rätt. Lennart Pettersson var även inne på det slutna kommunistiska systemets nackdelar när det gäller kärnkraft. Tyvärr verkar kärnkraften i sig för ett slutet system. Storskaligheten och riskerna är just en fara för demokratin. Om vi läser de tyska socialdemokraternas motiv — det förmodar jag att i varje fall Lennart Pettersson har gjort — för att välja bort kärnkraften så snabbt som möjligt, finner vi att det ibland är just demokratin och frihetsfrågorna som har vägt tyngst. Sedan var Lennart Pettersson litet stolt över att ha blivit räddad av vpk så att socialdemokraterna slapp stå med i reservationerna. Jag kan väl i och för sig gratulera till den framgången. Lennart Pettersson tycks ha en ambition att vara någon sorts rättvisans gudinna när det gäller att belasta kärnkraftsindustrin med precis vad som är dess kostnader. De övriga kostnaderna skall Sveriges skattebetalare svara för. Jag tycker att jag i min utvikning mycket klart redogjorde för hur enormt hårt Sveriges skattebetalare har belastats. Det är ett mycket rimligt förslag av oss i centern när vi menar att dessa 40 miljoner i sin helhet skall belasta kärnkraftsindustrin. Lennart Pettersson sade att riskerna internationellt får fungera som väckarklocka. Jag hoppas att de i någon mån också är en väckarklocka när det gäller den svenska kärnkraftens risker. Lennart Pettersson tycks ägna en hel del av sin argumentationsförmåga åt att övertyga sig själv eller möjligen någon annan om att han och socialdemokraterna i riksdagen har samma uppfattning som regeringen. Det är litet överraskande för oss inom oppositionen att från talarstolen få höra denna typ av argumentering från regeringspartiets företrädare.

Herr talman! Varje god katolik tillerkänner påven ofelbarhet. Enligt Lennart Pettersson bör en liknande ofelbarhet uppenbarligen tillmätas den svenska regeringen. Jag utgår från att det i kammaren närvarande statsrådet uppfattar det som hugnesamt att känna detta hängivna stöd från den socialdemokratiska gruppen inom näringsutskottet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de av folkpartiet avgivna reservationerna till detta betänkande, nämligen reservationerna 2, 354,7, 13,16 öch 21;

Herr talman! Hadar Cars får väl ursäkta mig litet för att jag ägnade en viss tid åt hans synpunkter på de internationella säkerhetsfrågorna. Orsaken till detta är helt enkelt att vi upplever det som en självklarhet att Sverige starkt skall driva dessa frågor och att vi också gör detta. Det är därför konstigt att ta strid på detta område, där det såvitt jag kan se inte finns någon som helst intressemotsättning mellan partierna. Det var därför som jag betecknade denna folkpartireservation, med pekpinnar när det gäller Sveriges arbete inom IAEA på säkerhetsområdet, som en okynnesreservation. Detta har jag inte någon anledning att ta tillbaka. Per-Richard Molén försökte försvara att han ägnade stor del av anförandet åt det som egentligen inte tas upp i näringsutskottets betänkande, nämligen riktvärdena för cesium-137 i livsmedel. Det är ganska intressant att detta blir den stora frågan för Per-Richard Molén, trots att man under motionstiden med anledning av propositionen inte ens bevärdigade sig att ta upp denna fråga. Man har motionerat om många saker, men detta har man inte tagit upp. Om nu denna fråga är av en sådan oerhörd central betydelse, varför tog ni då inte upp den i era motioner? Dessutom aktualiserades ju denna fråga mycket sent av moderaterna och folkpartiet i näringsutskottets diskussion. Man kan säga att den i stort sett kastades in den sista dagen. Vi har den uppfattningen att det nog inte heller är näringsutskottet som i första hand skall ta sig an dessa frågor, utan att det är jordbruksutskottet som har att göra det — i den mån riksdagen är inblandad. Vi tycker därför att det är litet konstigt att man nu tar upp denna fråga. Jag vill säga till Per-Richard Molén och Hadar Cars att man kan ha olika uppfattningar när det gäller dessa riktvärden och att det är möjligt att de behöver revideras uppåt. Men om frågan nu är av sådan central betydelse, får ni vara så goda att motionera i vanlig ordning, så att det relevanta utskottet kan ta upp frågan och komma med underlag till näringsutskottet på denna punkt. Det har ni alltså inte gjort. Det är litet konstigt att Per-Richard Molén tar till de verkliga brösttonerna, när man inte ens har orkat motionera i frågan. Slutligen till Ivar Franzén: Ivar Franzén säger hela tiden till sitt försvar att han knyter an till bakgrundsmålningen om kärnkraftens stora kostnader — det var ju detta det mesta handlade om. Jag kan inte se att det finns någon särskild relation mellan utläggningarna kring kärnkraftens kostnader och de reservationer som Ivar Franzén avslutningsvis snabbt gick igenom. Vi skall inte ha någon ekonomisk debatt här om kärnkraften, Ivar Franzén, för den får vi ta senare. En sak borde vi kunna vara överens om: Skall vi avveckla kärnkraften enligt den modell som centern har föreslagit, kommer det med tanke på de stora fasta kostnaderna att kosta oerhört mycket pengar. Detta borde Ivar Franzén kunna erkänna. Sedan kan han å andra sidan ha den uppfattningen att detta är värt pengarna. I så fall skall han säga det rent ut och inte smyga med underliga siffror.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om bl.a. 250 milj.kr. som ersättning till jordbruksföretag, företag inom trädgårdsnäringen, renskötselföretag och även fiskeföretag. Jag utgår från att man från regeringens sida inte betraktar den ersättning som vi nu diskuterar som någon form av engångsföreteelse. Strålningen tar ju inte slut i och med ett budgetår. Därför tycker jag, herr talman, att det finns all anledning att diskutera Bequerelnivån, eftersom den i rätt hög grad och alldeles speciellt för renskötseln är avgörande för ersättningsanspråken. Det förvånar mig litet, herr talman, att Lennart Pettersson inte vill ta upp en diskussion om de åtgärder och förändringar som ändock vidtagits i Norge nu när det finns tillfälle. Jag skulle hälsa det med tillfredsställelse om vi kunde diskutera oss fram till en betydligt mer nykter och med vunna erfarenheter bättre anpassad Bequerelnivå än den vi har i dag. Då kanske vi kan komma fram till en nivå som ligger uppåt den norska, och inte enbart för renköttet utan för det mesta på livsmedelsområdet. Livsmedelsverket slipper då kanske att komponera olika livsmedelskorgar framöver i sina rapporter.
Herr talman! När Lennart Pettersson, som han gjorde i sin senaste replik, antydde att man kan ha olika åsikter om riktvärden för Bequerelhalten, måste jag tolka det som att han har fått en vink från regeringen att en omprövning kan vara på gång. Det hälsar jag, herr talman, med tillfredsställelse.

Herr talman! Om Lennart Pettersson uppfattade det som så att jag höll något slags försvarstal i min förra replik var det en total missuppfattning. I och för sig försökte jag förklara ganska självklara samband, men de tycks ändå inte ha gått hem till fullo. Centerns modell till avveckling skulle kosta en väldig massa pengar enligt Lennart Pettersson. Om jag nu inte erkänner det famlar jag enligt honom med underliga siffror. Det är en ganska svepande formulering, som självfallet inte har någon som helst täckning. Vi har valt en ganska lång avvecklingsperiod, fram till 1999, därför att vi tyckte det är angeläget att åstadkomma en avveckling med direkt inriktning på effektivare energianvändning och förnyelsebar energi. Visst, Lennart Pettersson, innebär det en uppoffring i det korta perspektivet under själva avvecklingsperioden. Men om vi väljer det system som centern föreslagit, får vi ett mycket effektivare energisystem. Det blir mycket lägre kostnader än om vi väljer den modell som bl.a. kraftindustrin, moderaterna m.fl. tycks vilja föreslå för avvecklingen. Detta innebär att åtgärderna i det längre perspektivet faktiskt är lönsamma. Jag vill bara ta ett exempel på att vi kan nedbringa bränsleförbrukningen till ungefär en fjärdedel jämfört med om vi hänger oss åt en ganska omfattande produktion av el i kondenskraftverk. Jag tycker faktiskt att Lennart Pettersson, innan han står här och slänger ur sig helt ogrundade påståenden, skulle gå hem och läsa på och möjligen också fundera ett ögonblick. Då tror jag att vi vid ett senare tillfälle, då vi kanske mer helt kan ägna oss åt de här problemen, skulle komma till ganska gemensamma slutsatser. Det viktiga när det gäller kärnkraftsavvecklingen är att vi utnyttjar alla tänkbara möjligheter till att använda den energi som vi alla är överens om att vi behöver så effektivt som möjligt, att vi tittar litet om hörnet och förstår att de miljöproblem som vi har utöver kärnkraften kräver att vi så långt som möjligt väljer bort de fossila bränslena. Det är först när vi kan få ett energisystem som i stort sett ryms inom naturens eget energikretslopp som vi kan sätta oss ner och säga att vi har nått ett mål som vi med fördel kan överlämna åt våra barn och barnbarn.

Herr talman! "Per-Richard Molén återkommer till sin becquereldebatt. Personligen kan jag säga att jag skulle ha välkomnat en motion i den här frågan från moderaternas sida, så att vi hade kunnat få känna på argumenten ordentligt. Då hade vi också kunnat få fram ett underlag från det utskott som har att behandla de här frågorna i första instans i varje fall ur saksynpunkt, nämligen jordbruksutskottet. Då hade vi naturligtvis haft ett bättre underlag än vi har för närvarande. Nu begär Per-Richard Molén att vi skall ägna en god del av debatten åt att diskutera riktvärden för becquerel i livsmedel, baserat enbart på ett underlag bestående av ett inledningsanförande av Per-Richard Molén. Jag tycker att det är ganska dåligt underlag, för att inte säga att det är torftigt. Hadar Cars drar slutsatsen att bara därför att jag tycker att man kan ta upp en diskussion kring detta med riktvärden för livsmedel, så har jag fått en vink från regeringen. Jag vill inte gå in på huruvida jag har fått någon vink eller inte. Jag vill bara säga: Ibland funderar jag faktiskt litet grand själv i de här frågorna, och jag kan t.o.m. läsa i vissa tidskrifter att livsmedelsverket överväger att ta upp frågan igen. Det behövs alltså inte alltid vinkar från regeringen. Man kan använda sig av andra sätt för att komma fram till vissa fakta. Detta är en fråga med en mängd aspekter. En sådan fråga skall inte avgöras på en höft, vilket tydligen moderaterna och folkpartiet vill göra när de kastar in den i sista stund i näringsutskottets behandling. Till Ivar Franzén: Centerns modell för avveckling av kärnkraften kostar inte särskilt mycket, säger Ivar Franzén. Det är svårt att i en replik hinna gå in i diskussion om avvecklingskostnader i olika alternativ. Jag vill bara hänvisa Ivar Franzén till resultaten från den expertgrupp underställd energirådet som Ivar Franzén borde ha haft möjlighet att ta del av. De siffror som den kom fram till kan man diskutera i enskildheter, men de visar att det inte är någon sinekur för det svenska samhället med en förtida avveckling av kärnkraften. Det finns både ekonomiska och miljömässiga problem. Jag försökte tala om för Ivar Franzén att bara det faktum att kostnaderna för att producera el från kärnkraft till tre fjärdedelar består av fasta kostnader innebär att en avveckling måste bli en dyr historia. Sedan kommer det till ett antal mer eller mindre utprovade alternativ, som många gånger inte är billigare än nya kärnkraftverk utan i flera fall kanske betydligt dyrare, i varje fall i nuläget. Jag tänker exempelvis på vindkraften.

Herr talman! För jämviktens skull tänker jag tala om de mänskliga eller snarare omänskliga konsekvenser som olyckan i Tjernobyl har haft för de svenska medborgarna i stora delar av landet. Det tillhör nämligen den bakgrundsbeskrivning som Per-Richard Molén anser skall finnas inför beslut om åtgärdsprogram. Jag anser att jag i viss mån för folkets talan, och jag tänker t.o.m. tillåta mig att ha ett känslomässigt engagemang i den här frågan. I Västernorrlands län var man från början ovetande om omfattningen av nedfallet i det egna området. Den första informationen angav att det var Uppsala och främst Gävleborgs län som var drabbade. Men myndigheter och massmedia koncentrerade sig på jordbruksområdena söderut därför att djuren där gick ute eller var på väg att släppas ut på bete. Att det på andra håll, bl.a. i mitt eget hemlän, fanns människor som i rätt stor omfattning vistades utomhus var inte lika viktigt. I Västernorrlands län påbörjade jordbrukarna vid den tidpunkten sitt vårbruk. Halm brändes, löv krattades, barn och ungdomar sparkade fotboll och småbarn lekte ute. Så småningom stod det klart att det borde de inte ha gjort. Man frågar sig: Följde skadliga partiklar med inandningsluften eller inte? Ingen vet! Den här våren och sommaren har varit så annorlunda som man någonsin kan tänka sig. Det radioaktiva nedfallet innebar något av ett belägringstillstånd, skulle jag vilja påstå. Alla längtade ut till våren, men det här året var det någonting speciellt: våren var hotfull, och det brukar den faktiskt inte vara. Åsynen av det som tillhör våren, t.ex. den första blomman, ingav ingen glädje, utan man blev snarast deprimerad. Åtskilliga trädgårdar har stått orörda under sommaren. Ogräset fick också vara i fred. Hösten betydde ingen lättnad. Många avstod från bärplockning och svampplockning. Älgjakten resulterade mestadels i nergrävda älgar, och på många håll upphörde jakten helt. Höstslakten av får och nötkreatur ifrågasattes. Infångad fisk betraktades som otjänlig föda. När bönderna tog in höet befanns det innehålla en enormt förhöjd koncentration av radioaktiva ämnen på grund av att det hade torkat. Ingen vet vilka följderna blir av detta när bönderna skall hantera sitt hö. I och med allt detta är livsmedelsförsörjningen i Norrland i fara. Dessutom har denna kärnkraftsolycka, så långt härifrån, stört kulturmönstret i stora delar av Sverige. Jag tror att den som inte upplevt detta själv, han kan inte heller sätta sig in i vad det har inneburit i förlorad livskvalitet, i förlorad grundtrygghet och i förlorad tilltro till dem som beslutar. Därför anser jag att det är riksdagens skyldighet att ta del av den här bakgrundsbeskrivningen. Den är en verklighet. I en av rapporterna till statens haverikommission från länsstyrelsen i Västernorrland beskrivs effekten i en sammanfattande mening: ”Även om nedfallet inte direkt medfört akuta skador på människor i länet, har det allvarligt skadat länet både vad avser jordbruket, trädgårdsnäringen, jakten, fisket och turistnäringen.” Den beskrivningen gav alltså en av de högre myndigheterna i länet. Frågorna har efter hand hopat sig. I kärnkraftsdebatten deltar både forskare och politiker med skilda åsikter. Frågan är: Vem skall vi tro på och lyssna till när vi exempelvis skall sätta gränser, som Per-Richard Molén är så intresserad av? Här står ord mot ord, och ingen vet vad som är sanning. Det kanske vi får veta om 20-30 år. Vi vet alltså inte nu hur den ser ut då. Fram till i dag har det framför allt varit kommunernas miljöoch hälsoskyddskontor som haft direktkontakten med människorna och som har gjort det direkta grovarbetet med anledning av Tjernobylolyckan. Det är kommunernas miljöoch hälsoskyddskontor och länens försvarsenheter som har de största kunskaperna om vilka åtgärder man bör ta till och i fråga om vissa synpunkter som behandlas i propositionen. Dessa instanser har också i remisskrivelser begärt att få vara med i utformningen av utbildningsprogram, i utformningen av informationsmaterial och i utformningen av informationsoch utbildningsorganisationen. Tillsammans med Martin Olsson har jag tagit upp detta i en motion med anledning av propositionen. Jag har noterat att de olika utskotten i sina yttranden till näringsutskottet liksom näringsutskottet självt har uttryckt en vilja att ta med länen i åtgärdsarbetet. Jag vill ändå till statsrådet Birgitta Dahl säga: Glöm inte kommunerna och miljöoch hälsoskyddskontoren i detta avseende! Det är väldigt viktigt att ha med dem i det här arbetet. Martin Olsson och jag anser i likhet med Hadar Cars att den civila försvarsorganisationen är viktig i detta sammanhang. Jag anser inte att det behövs någon utredning för att avgöra om den skall användas eller inte. Vi anser dessutom att alla län skall ha full beredskapskompetens. Inte kan väl regeringen förutse vilket län som behöver den högsta kompetensen nästa gång! Det tror jag är omöjligt. Vi två motionärer anser att alla län behöver ha en hög kompetens; det kravet har vi följt upp i en reservation. Det står faktiskt i propositionen att man anser att det i de län där kärnkraftverken finns också finns en tillräckligt hög kompetens. Det ifrågasätter jag, för om denna kompetens hade funnits, då hade man redan haft beredskap för vad som hände. En sista punkt som vi motionärer har tagit upp och som vi varit ensamma om att föra fram gäller jodtabletter. Vi anser att jodtabletter skall finnas i förråd i kommunerna. I en akut situation skall jodtabletter sättas in direkt, med en gång. Jag tycker att det är övermodigt att tro att en centraliserad organisation skall kunna hinna med att distribuera jodtabletter till de behövande människorna när det hänt en olycka. Vi anser att kommunerna är den bästa distributören i detta avseende. De har ju de facto den civila försvarsorganisationen till hjälp för att t.ex. dela ut jodtabletter men även för att sprida information o. d. Lennart Pettersson efterlyste diskussion kring reservationerna. Jag tycker att vad jag nu sagt anknyter till flera av de reservationer som centern ställt sig bakom. Jag vill yrka bifall till i första hand reservationerna 4 och 10, som direkt anknyter till den motion som Martin Olsson och jag har lagt fram. För att vara riktigt konkret vill jag också yrka bifall till reservationerna 2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18-23.

Herr talman! Detta är kanske inget genmäle i vedertagen, polemisk bemärkelse — snarare tvärtom. Jag tycker inte det finns någon anledning för Görel Thurdin att på något sätt, om det nu var så hon menade, ursäkta sig för att hon håller ett känslomässigt anförande. Här rör vi oss på ett område där känslan och logiken måste komplettera varandra, annars hamnar man fel. Detta ger mig anledning att erinra om att vi i dag diskuterar ersättning för direkta skador med anledning av det radioaktiva nedfallet. Men vi skall också erinra oss — för senare behov, inte minst för den allmänna motionstid som kommer, när vi skall lägga fram alternativ till regeringens budgetförslag i olika detaljer — att det fordras mer än den här typen av ersättning för att kompensera de direkta och indirekta skador som bl.a. Görel Thurdin här har pekat på. Här fordras också åtgärder av jordbrukspolitisk natur och åtgärder av regionalpolitisk natur för att avvärja de risker som de län som redan i utgångsläget befinner sig i en ogynnsam ställning löper och som har förvärrats genom dessa specifika händelser.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av min och Ingrid Hemmingssons motion nr N107, som behandlar dels ett sammanhållet åtgärdsprogram för rennäringen — på det området har vi fått utskottets gehör —, dels en punkt om renkonto. Först måste jag dock säga att den kanske största behållningen för mig av den här debatten har varit Lennart Petterssons beklagande över den situation som råder i det land där socialismen är fullt genomförd och den brist på möjligheter man där har att diskutera sådana här frågor. Det är välgörande att höra att en socialistisk företrädare har den uppfattningen! För att återgå till ämnet, kan jag bara säga att det är besvärande att läsa reservation 15; inte på grund av innehållet utan därför att det är en reservation och inte ett majoritetsuttalande. I jordbruksutskottet fanns det en majoritet för vår åsikt. I skatteutskottet fanns en majoritet mot regeringen och socialdemokraterna, som i stort anslöt sig till jordbruksutskottets uppfattning. Men i näringsutskottet hade vänsterpartiet kommunisterna anslutit sig till den enligt vad många säger samefientiga linje socialdemokraterna driver i den här frågan. Folkpartiet intog en mellanställning och ville inte ta steget fullt ut och stödja samernas berättigade krav på ett renkonto. Detta ställningstagande gjorde man trots att Paul Lestander hade kommit med en motion i frågan. Det är ju beklämmande att Jörn Svensson har vänt sig emot den åsikt som Paul Lestander och andra i vänsterpartiet kommunisterna hade. Socialdemokraterna anser att det finns tillräckliga möjligheter till resultatutjämning. Jörn Svensson är väl den som har företrätt denna uppfattning och pratat om att detta är så bra. Jag tycker det är svaga argument. Man talar om lagervärdering, resultatutjämningsfonder och investeringsreserver, och de möjligheterna är säkert bra vid normala tillfällen, då man har normala behov på det här området. Men det som kanske är mest beklämmande är att man som argument framför att en renägare som upphör med sin verksamhet och avvecklar innehavet av renar kan tillämpa regeln om ackumulerad inkomst på slaktersättningen, varvid ersättningen kan fördelas på upp till tio år. Många samer ställer sig nu frågan: Är det detta socialdemokraterna och regeringen vill — att man skall avveckla rennäringen? Vidare sägs det att detta är en ny kontoform. Själv är jag skogsägare sedan många år och har provat skogskonto. Det är en mycket praktisk och enkel metod som använts under en lång följd av år och som säkert kan användas även till detta ändamål. Jag kan inte se den minsta skillnad, om man kallar det för renkonto eller skogskonto. När man hör Jörn Svensson får man helt klart för sig att någon praktisk erfarenhet i de här frågorna har ni inte. Jag vill bara påminna om att det inte rör sig om någon skattebefrielse. Det rör sig om ett uppskjutande av skatten, varvid man även skall skatta för den ränta man får i detta avseende. Vidare görs det en utjämning av resultaten, som borde komma alla till del. Den debatt som förts i framför allt jordbruksutskottet men även i skatteutskottet har resulterat i en förväntan hos samerna, som har gjort stora uttag ur renhjordarna — till gagn för samerna och rennäringen men också för statskassan, eftersom staten senare får mindre problem när det gäller utfodringen och ersättningen. När nu inte förväntningarna infrias är risken väldigt stor att detta får omfattande psykologiska effekter, vilka kommer att vålla mycket större skada än som är nödvändigt. Samerna säger ju också att myndigheternas agerande har vållat de största skadorna, och här har vi ytterligare ett bevis på det. Jag tycker att Birgitta Dahl och övriga i regeringen samt socialdemokraterna här i kammaren skall tänka om. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 15. Eftersom jag ändå har ordet vill jag passa på att ta upp en annan fråga. I egenskap av yrkesfiskare och ordförande i Västerbottens läns kustfiskareförbund vill jag, i likhet med Per-Richard Molén, beröra fiskarnas situation i detta sammanhang. Jens Eriksson har skrivit en motion som enligt min uppfattning på intet vis har blivit beaktad i samband med utskottets arbete. Jens Eriksson är ju västkustfiskare och representant för fiskarkåren i dess helhet. Själv är jag representant för fiskarna i Västerbotten och utefter Norrlandskusten. Lennart Pettersson sade att ingen skall behöva lida skada, och det låter ju trösterikt. Jag hoppas att det löftet kommer att uppfyllas. Fisket utefter Norrlandskusten är en mycket utsatt näring. Men det var den också innan Tjernobylkatastrofen inträffade, och inte har det blivit bättre — tvärtom. Avsättningsmöjligheterna har påverkats och skadorna på fisket har blivit stora. Jag tror att det av flera orsaker är väldigt viktigt för landet i dess helhet att ett livskraftigt fiske utefter Norrlandskusten behålls. Vi vill ju bl.a. ha en livskraftig levande skärgård — framför allt, tror jag, ur beredskapssynpunkt. Vi talar mycket om att Norrlandsjordbruket av försvarspolitiska skäl skall upprätthållas. Men jag tror att fisket — jag tänker då på kompetensen och utrustningen i det sammanhanget — är lika viktigt som jordbruket i händelse av krigstillstånd eller avspärrning. Jag har för avsikt att återkomma med förslag under den allmänna motionstiden. Jag hoppas att Lennart Pettersson då står fast vid sitt löfte att ingen skall behöva lida skada på grund av Tjernobylkatastrofen.

Herr talman! Skatteutskottet har gjort helt klart att det går att utnyttja gällande skattelagstiftning på ett sådant sätt att man kan skjuta inkomster från en stor utslaktning av renar under ett år till år framöver. Det är orsaken till att vi i folkpartiet inte anser att det finns något behov av särskilda renkonton. Frågan om renkonton är ingenting nytt. Frågan har inte uppkommit till följd av Tjernobylhändelsen. Den har diskuterats också tidigare i denna kammare. Om vi nu införde renkonton, skulle några med anledning av ett sådant riksdagsbeslut kanhända dra slutsatsen att det fanns anledning till en stor utslaktning av renar. Någonting sådant vill vi inte uppmuntra. Därför har vi i denna fråga ställt oss bakom skatteutskottets förslag och yrkat att detta skall godkännas av kammaren.

Herr talman! Jag skall helt uppriktigt tala om för Hans Dau vilken situation vpk befann sig i. Vi hade alltså motioner som tog sikte på att hjälpa både de renägande samerna och annan fjälloch glesbygdsbefolkning som var drabbad av det radioaktiva nedfallet. Det visade sig att de borgerligas vilja att hjälpa den senare kategorin var alldeles för svag. Den vart.o.m. så svag att vpk:s representant i jordbruksutskottet nödgades avge en avvikande mening, otillfredsställd som han var med det ringa tillmötesgåendet. Å andra sidan ville socialdemokraterna inte ha renkonton, därför att de var rädda för att de skulle leda till olika skattepolitiska prejudikat. Sedan hade vi till råga på allt den situationen att de tre borgerliga partierna inte kunde ena sig om huruvida de ville ha renkonto eller inte. Ett parti skilde ut sig och hade en mycket vag skrivning, som egentligen inte leder någonstans. Hadar Cars har här visat vad den i själva verket innehåller. Det fanns alltså inte någon chans över huvud taget att få igenom ett renkonto. — Prot. 1986/87:50 Vad skulle vi då göra för att nå bästa möjliga resultat? Vi resonerade så 16 december 1986 här: Vi kräver av socialdemokraterna att de skall skriva starkare när det. =Tp a gäller kategorin icke renägande fjälloch glesbygdsbefolkning. Då fann vi att det nu finns klara direktiv till den interdepartementala arbetsgruppen. Det finns en klar hänvisning till de mycket generösa och förpliktande löften som statsrådet Dahl gav i en interpellationsdebatt härförleden i denna fråga. Det finns dessutom en skrivning om förskottsbetalning, som av någon egendomlig anledning inte finns i den borgerliga reservationen. Detta fann vi alltså. Offrade vi då renskötselföretagen för att uppnå detta? Jag kan inte se att vi gjorde det. Visserligen fick vi böja oss”för att det fanns principiella invändningar mot konstruktionen med renkonto. Vi kan ha — och jag har personligen — sympati för tanken att den konstruktionen skall prövas i ett allmänt skattepolitiskt sammanhang, där man kan jämföra med andra gruppers skatteförhållanden. Den skall inte prövas specifikt som en ersättningsfråga för de renskötande samerna just i detta sammanhang. Men den konstruktion vi valde, där man själv som skadelidande kan bestämma när man vill ta ut sin ersättning och alltså själv kan sprida den på ett flexibelt sätt, måste såvitt jag förstår med mitt enkla förstånd vara väl så fördelaktig som en konstruktion med ett konto — med bestämda gränser för hur det skall tillämpas. Nu går det ju inte riktigt att jämföra den lösning vi har stött med hur ett renkonto skulle fungera, eftersom det inte finns något detaljerat förslag från de borgerliga till föreskrifter som visar hur ett renkonto skulle vara beskaffat. Det kan alltså vara svårt att mäta. Men jag hävdar att den lösning som vi här har understött är fördelaktig. Den innebär en extra utjämningsmöjlighet för de renskötande samerna. Jag tycker att Hans Dau skall resa hem till sin valkrets och tala om för dessa att de har denna extra möjlighet.

Herr talman! Det är intressant att höra på Jörn Svensson. Jag kan börja med att konstatera — som jag sade i mitt tidigare anförande — att Jörn Svenssons praktiska erfarenhet av skogskonto är lika med noll. Jag tror att min första insättning på skogskonto skedde någon gång i början av 1960-talet. I min motion har jag skrivit att jag tycker att vi skall ha exakt samma konstruktion. Den är mycket enkel. Man kan mycket lätt och när som helst på året ta ut pengar från detta konto, och man kan disponera dem mycket fritt. Huvudsaken är att man är beredd att bli beskattad för de pengar man tar ut. Jag tycker att det är en brist att Jörn Svensson inte har satt sig in i detta problem. Det är inte så svårt för honom med hans kapacitet att sätta sig in i detta. Sedan sade Jörn Svensson att vi offrade de renskötande samerna. Ja, samerna anser det. Jag vill inte svara lika kategoriskt, men jag anser att vi hade kunnat gå dem till mötes utan att för den skull låta bli att ställa upp också för den övriga fjällbefolkningen. Eftersom jag inte är med i något av dessa utskott kan jag inte diskutera hur 141 behandlingen i utskotten har gått till. Men Jörn Svenssons partibroder — och min vän — John Andersson, som representerar samma valkrets och samma befolkningsgrupper som jag uppe i de områden det här gäller, har haft en del diskussioner med mig om detta. Jag tycker att vi är ganska överens i denna fråga, och jag tycker att man inte skall behöva ställa den ena befolkningsgruppen mot den andra. Har ni varit tvungna att göra det på grund av någon typ av socialdemokratisk utpressning, eller vad ni vill antyda, så är det beklagligt. Då är det inte ert fel utan socialdemokraternas fel. Till sist vill jag bara säga att jag delar Jörn Svenssons uppfattning att det var synd att folkpartiet hoppade av från den här linjen.
Herr talman! Nu kretsar ju debatten kring detta med renkontot. Var och en har sina versioner. Jörn Svensson säger att han mer eller mindre har lurat skjortan av socialdemokraterna. Han har vunnit något för den övriga fjällbefolkningen mot att inte offra något för samernas del när det gäller renkontot, som ändå var förlorat. Det där kan man väl alltid diskutera. Jag ser det så här: Vi såg renkontot som en mycket olycklig konstruktion ur skattesynpunkt, av många olika skäl. Vi såg också att det fanns en hel del goda möjligheter för samerna att åstadkomma en fördelning av sina eventuellt övernormala inkomster vid en för stor utslaktning, och det tyckte vi var det väsentliga. Vidare uppfattade vi regeringens inställning — och vi hade själva samma inställning — till fjällbefolkningen och övriga grupper i denna del av landet som direkt positiv. Det här problemet skulle klaras ut, och det gällde bara för den interdepartementala arbetsgruppen att hitta de rätta formerna för detta. Då ville vi gärna understryka detta ytterligare. Jag vill inte alls söka sak med Jörn Svensson på den här punkten, utan jag tror att vi har kommit fram till en bra lösning. Det enda som vi inte är intresserade av är nya skattetekniska fiffigheter och byråkratiska påfund, såvida de inte är direkt nödvändiga för att åstadkomma ett bestämt resultat. Vi tyckte nog att slutet blev gott. Uppenbarligen kom också folkpartiet till slut till samma insikt, och det gör ju inte det hela sämre.

Herr talman! Alla människor kan ju inte äga skog och ha skogskonto och ha praktisk erfarenhet av sådant, men man kan ju räkna en smula och försöka göra så gott man kan här i världen i all anspråkslöshet ändå. Jag tycker att Hans Dau bör ta sig en funderare på två saker. Först och främst är det ett faktum att det inte var vpk som skapade den här situationen, utan den uppkom på grund av de olika värderingarna av den speciella åtgärden med renkonto som fanns på den borgerliga sidan. Jag klandrar ingen för det, men jag konstaterar att det var utgångsläget, oavsett hur vi hade betett oss. Oavsett om vi hade hållit fast vid den konstruktion som Paul Lestander förordade eller om vi hade gjort som vi nu gör, så hade det hur som helst inte blivit något renkonto. Det är inte vårt fel — vi har inte skapat den här situationen, utan det har andra partier gjort genom sina inbördes förhållningssätt. Därför tycker jag man bör ta sig en funderare på den kanten. Sedan tycker jag också att Hans Dau verkligen skall ta detta på allvar. I stället för att gny över andra partiers förhållningssätt skall han ta fasta på vad som faktiskt har vunnits för de olika befolkningskategorierna.

För inte var intresset för den ickerenägande delen av glesbygdsoch fjällbefolkningen så överväldigande! Skrivningarna var väldigt vaga, såsom jag flera gånger har påtalat. Där har en skärpning skett och en ökad uppmärksamhet på deras problematik kommit till stånd. Det är en befolkningsgrupp som vi också har anledning att inte glömma bort i det här sammanhanget.
Herr talman! Först måste jag notera att Lennart Pettersson jämställer renkontot — vilket jag tycker är ungefär detsamma som skogskontot — med nya skattetekniska påfund och fiffigheter. Detta var någonting för mig helt nytt. Jag tycker att det här har varit en jämn och bra åtgärd, som har funnits i många år, som jag sade i kanske 25-30 år. Till Jörn Svensson vill jag säga att man väl inte skall kasta skulden på andra partier. Har vpk intagit en fast ställning i ärendet kan den möjligheten finnas att man även i folkpartiet har insett att man har vandrat fel väg och kommit tillinsikt om det. De kan ju lika gärna säga att eftersom vpk inte gick med på detta så gjorde inte vi det heller. Jörn Svensson säger också att man har funnit en annan form, och han intar ett slags försvarsattityd som vittnar om en viss skuldkänsla eller något liknande. Enligt min erfarenhet och efter att ha studerat frågan tycker jag att den andra formen som ni hänvisar till inte är lika bra som den form som jag föreslagit i min motion. Herr talman! Jag vill åter yrka bifall till reservation 15.

Herr talman! Den föregående ärade talarens uppfattning om vilka ideologier och personer som inspirerat folkpartiet bör bli föremål för revision.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 13 behandlar regeringens förslag om förbud mot nya kärnkraftsreaktorer. Regeringsförslaget verkar ha tillkommit i hastigt mod. Oskarshamns kraftgrupp hade i våras, några månader efter det att dess tredje reaktor startats, satt sig ned för att göra ingående efterkalkyler, där även hänsyn skulle tas till nya erfarenheter och ny teknik. Avsikten var att se vad en reaktor skulle kosta om den skulle byggas i dag. Initiativet var vällovligt och stämde väl in i tiden med statsministerns resa till Finland, där han bl.a. tog upp till behandling och diskussion frågan om export av en ASEA-reaktor till Finland. När massmedia tog det här som en signal om mera kärnkraft slog Birgitta Dahl till bromsarna, och vi ser i dag resultatet av denna åtgärd. Vi har en energisk energioch miljöminister. Men för att kunna klara sina uppgifter drar hon sig uppenbarligen inte för att lägga under sig kriminalpolitiken för att, som det heter i betänkandet, göra alla kärnkraftsanhängare till potentiella lagöverträdare.

Miljöoch energiminister Birgitta Dahl vill alltså förbjuda sina meningsmotståndare att skaffa den kunskap de anser sig behöva. Hon visar en totalitär attityd som borde vara väsensfrämmande för en svensk regeringsledamot. Energiministerns agerande strider mot viktiga grundregler för beslutsfattande och framtidsplanering. Hennes handlande strider mot behovet av att ha så stor rörelsefrihet som möjligt. Hennes sätt att agera begränsar handlingsfriheten och ger inte heller möjligheter för oss att samla största möjliga kunskap om olika tänkbara energialternativ. Det förstör dessutom förutsättningarna att vidmakthålla och ytterligare utveckla den internationellt höga kompetens vi i Sverige trots allt besitter på kärnteknikens område. Det Birgitta Dahl vill är att fjättra svensk energipolitik med ännu hårdare politiska bindningar och det i ett läge då behovet av ökad flexibilitet blir alltmera akut. Medan justitieministern är ovillig att kriminalisera en del inslag på narkotikaområdet skyndar sig Birgitta Dahl att kriminalisera dem som utarbetar konstruktionsritningar, dem som gör kostnadskalkyler och dem som beställer utrustning eller förbereder andra åtgärder som har till syfte att leda fram till en ny kärnkraftsreaktor. Hon vill tysta dem som i opinionsbildande syfte vill tala för mera kärnkraft. Hon vill med den här lagen begränsa den i grundlagen reglerade yttrandefriheten. En person som offentligt presenterar en ny, säker konstruktion av en kärnkraftsreaktor skall med den här lagen kunna åtalas enligt henne och regeringens mening. Man kommer osökt in på liknande händelser i historien. De jesuiter som på 1600-talet gav sitt bidrag till sin tids energipolitik gjorde det genom att elda upp vetenskapsmän som ansåg att jorden rörde sig och inte var centrum i universum. I dag sitter energidepartementets ”jesuiter” i Stockholm och vill göra något liknande. Det är klart att det skulle stöta den allmänna rättskänslan om de använde jesuiternas metoder. Men med lagen öppnar man möjligheten att åtminstone ropa på polis. Jag tycker att poliserna har andra och betydligt mycket mera angelägna uppgifter att ägna sig åt. Jag tycker att det i det närmaste är litet genant för regeringen och Birgitta Dahl att anse sig tvingade lägga fram ett lagförslag med den här innebörden för att klara sina energipolitiska motiv och syften. Regeringsförslaget har inte beretts genom remissbehandling på det sätt som regeringsformens 7 kap. 2 § reglerar. Regeringens förslag har allvarligt kritiserats av lagrådet. Men det hindrar inte regeringen från att lägga lagförslaget på riksdagens bord. Men, och det är värt att notera, så har också regeringsförslaget i riksdagens näringsutskott blivit ordentligt omarbetat. Så mycket av det ursprungliga förslaget finns inte kvar. Möjligen formellt, för att rädda regeringens anseende, men inte reellt. Näringsutskottet har här tagit starkt intryck av bl.a. den hårda kritik som vi från moderat sida har framfört i en motion. En av de två paragrafer som föreslås bli ändrad i nu gällande kärnenergilag har en språklig utformning som gör paragrafen obegriplig. Den har därför formulerats om av näringsutskottet. Motiven till lagparagraferna har också skrivits om och givit lagförslaget en helt annan tolkning än den som regeringen avser. Straffansvaret har av näringsutskottet begränsats till att gälla bara dem som i kraftföretag bär ansvar för företagens verksamhet. Utskottet säger, efter att ha granskat brottsbalken, att även personer inom denna snäva krets, liksom hittills, kommer att vara oförhindrade att muntligen och skriftligen plädera för fortsatt och ökad kärnkraftsanvändning inkl. uppförande av ytterligare kärnkraftsreaktorer. De är alltså även framöver fria att ägna sig åt forskning och utvecklingsarbete på det kärntekniska området. Likaså har vi friheten, rätten och möjligheten att delta i internationellt samarbete på kärnkraftens område. Herr talman! Socialdemokraterna i näringsutskottet har ansett det vara nödvändigt att omarbeta regeringens förslag. Det är bra. Det enda reella som återstår av regeringsförslaget är just att riksdagen beslutar att regeringen inte längre skall besluta i frågan om uppförande av kärnkraftsreaktorer. Regeringen har härigenom med bistånd av sina partivänner i näringsutskottet förklarat sig vara olämplig att fatta avgörande beslut på kärnenergiområdet. Men det var inte vad energiministern åsyftade. Hon ville kväsa en fri opinionsbildning på kärnkraftsområdet. Hon ville begränsa yttrandefriheten, för den störde hennes eget opinionsbildande arbete. För Sveriges miljöoch energiminister blir riksdagens beslut i dag en tankeställare — ja, kanske till och med en återställare — till de grundläggande yttrandeoch näringsfriheter som varit vägledande för svenskt politiskt arbete. Tillfälligt trångmål i den politiska debatten får inte förleda oss att Prot. 1986/87:50 med allehanda lagtekniska påfund kringgå dessa demokratiska friheter. Här 16 december 1986 har, enligt min mening, näringsutskottet utfört ett bra saneringsarbete. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till våra moderata reservationer

Herr talman! En hetvattensreaktor om 1 100 megawatt el, en reaktor i ungefär samma storleksordning som Forsmark 3 eller Oskarshamn 3, borde ta ca 60 månader att bygga. Kostnaden för mark och byggnader kan uppskattas till ca 1 800 miljoner. Hårdvaran för verkstadsindustrin kan uppskattas till ungefär 4 500 miljoner och ingenjörsarbetena till kanske 1 miljard. För natururan och urananrikning tillkommer ungefär 700 miljoner. För tillverkning av den första härden tillkommer ca 100 miljoner. Men eftersom byggnadstiden är lång får man räkna med att räntor under den här tiden kan uppgå till ca 2 500 miljoner — totalt alltså en kostnad på ca 10,6 miljarder för en reaktor av den typen. Varför berättar jag nu detta? Jo, därför att det bakom den här lagen finns ett principönskemål att ingen skall utföra någon form av kalkyler eller genomtänkta planer för något som har att göra med byggande av nya kärnreaktorer. Jag är den förste att säga att det är ekonomiskt oklokt av någon att lägga ned tid, arbete och pengar på att göra detta. Några nya sådana reaktorer skall vi inte bygga i Sverige. Av det skälet bör varje klok person inse att han eller hon inte skall lägga ned tid och kraft på det. Men det är en sak. Det är en helt annan sak, herr talman, att med lagens hjälp vilja förbjuda någon som känner behov av att göra detta, rätten att göra det. Nu har den här lagen, som Per-Richard Molén sade, utformats så genom näringsutskottets ingripande att endast en mycket begränsad grupp människor kan drabbas av straffsanktioner, om de planerar eller gör den typ av kalkyler som jag har försökt redovisa. I princip är det bara för ledningarna i de stora kraftbolagen Vattenfall och Sydkraft samt möjligen för några andra personer i starkt energirelaterade företag som den här lagen skulle kunna ha något slags betydelse ur straffbarhetssynpunkt. Principen är emellertid ändå alldeles felaktig. Man frågar sig hur det kommer sig att riksdagen tvingas ta ställning till ett lagförslag av det slag som regeringen har lagt på vårt bord. Orsaken, herr talman, är att det ansvariga statsrådet irriterats över att man någonstans i Sverige har velat tänka tankar i en riktning som statsrådet inte ansett lämpliga att tänka. Hon anser också — och det med rätta — att en majoritet i Sveriges riksdag inte heller tycker att dessa tankegångar är riktiga att arbeta efter. Däremot är det ett liberalt partis bestämda uppfattning att man inte med lagens hjälp skall förhindra någon att tänka på det sätt som jag här har redovisat. Den här lagen, herr talman, är i bästa fall en onödig lag. Det är en lag som för alla tänkande människor i landet måste uppfattas som en förnedrande lag. 146 Det är en lag som är ett uttryck för maktens arrogans. Därför är mitt bestämda yrkande ett bifall till reservationen från folkpartiet, innebörande att vi avvisar det framlagda förslaget.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 13 föreslås en ändring av lagen ”om kärnteknisk verksamhet”, avseende dels förbud ”att ge tillstånd att uppföra kärnkraftsreaktor”, dels förbud ”att vidtaga åtgärder som syftar till att förbereda ett uppförande av kärnkraftsreaktor inom landet”. Det har i debatten sagts att detta är en helt onödig lagstiftning och att den kan komma att inkräkta på yttrandefriheten. Spontant kan det synas som om denna kritik har bärighet, men vid en mer ingående analys framstår kritiken som ogrundad, för att inte säga felaktig. Förbudet att meddela tillstånd för uppförande av kärnkraftsreaktor är ett parallellfall till den lagstiftning vi har för att skydda t.ex. de fyra stora outbyggda älvarna. De aktuella älvarna var, innan de fick sitt skydd i naturresurslagen, undantagna från utbyggnad genom de riktlinjer riksdagen beslutat om för den fysiska riksplaneringen. På samma sätt förhindrar i dag av riksdagen beslutade riktlinjer för energipolitiken att regeringen ger tillstånd för nya kärnkraftsreaktorer — om man respekterar av riksdagen beslutade riktlinjer. Nu kan det inte uteslutas att en minoritetsregering kan bortse från riksdagens riktlinjer och besluta efter eget huvud. Det är inte heller självklart att ett sådant beslut utan stor kostnad och/eller skada kan i efterhand justeras av riksdagsmajoriteten. Det finns särskild anledning för folkpartiet att fundera över detta. Dels har folkpartiet drivit frågan om lagligt skydd för vissa älvar starkare än något annat parti, dels är folkpartiet mer än något annat parti inblandat i ett beslut, fattat av en minoritetsregering, som i efterhand med stora kostnader som följd rivits upp av en riksdagsmajoritet. Jag tänker på tillståndet att bygga ut Sölvbacka strömmar som gavs av dåvarande folkpartiregeringen och som sedan kostade skattebetalarna hundratals miljoner, när det i efterhand revs upp av socialdemokraterna med hjälp av någon lokal borgerlig röst. Med tanke på denna rikhaltiga erfarenhet är det överraskande att folkpartiet inte sluter upp bakom lagens 5 §, som avser lagstadgat förbud att ge tillstånd till uppförande av kärnkraftsreaktorer. Det finns anledning att ställa frågan vad det är för skillnad ur liberal synpunkt mellan att inte få tillstånd, om man nu har råd osv., att bygga ut en älv och att inte få bygga en kärnreaktor, om man har råd och möjligheter till detta. Det skulle vara intressant att få en analys av den frågeställningen. För egen del har jag ytterligare ett skäl att biträda förslaget om ett lagstadgat förbud att ge tillstånd. Nuvarande minoritetsregering har på ett upprörande sätt helt struntat i att fullfölja de riktlinjer som en riksdagsmajoritet inkl. socialdemokraterna beslutade om i våras, avseende hur effektivare energianvändning, oljeersättning och förnybar energi skulle främjas. Det är uppenbart att minoritetsregeringar av olika politisk sammansättning kan ta mycket lätt på de riktlinjer och beställningar som riksdagen gör. Genom en lagstiftning blir det nödvändigt att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom en förändring, om den skall komma till stånd. En lagändring ger utrymme för en offentlig debatt innan beslut fattas, vilket ytterligare stärker demokratins möjligheter. När det gäller förbudet att förbereda uppförandet av en kärnkraftsreaktor, så har näringsutskottet i sitt betänkande klargjort att lagstiftningen endast kan tillämpas mot ett fåtal personer i sådan ställning att de på ett rejält sätt kan påverka förberedandet av att bygga en kärnkraftsreaktor. Med detta förtydligande är allt tal om att lagstiftningen skulle inkräkta på yttrandefriheten helt ogrundat. När jag hör Per-Richard Molén kan jag inte på något sätt begripa varför han står kvar vid de moderata reservationerna. Han klargjorde på ett mycket fördelaktigt sätt det fina jobb som gjorts i näringsutskottet och hur lagen på alla punkter var en bra lag. Att därefter ha mage att reservera sig mot det han tidigare pläderat för tycker jag visar en mycket stor brist på logik. Centern har en reservation fogad till det betänkande vi nu behandlar. I reservationen hävdar vi, såsom vi gjort ett flertal gånger tidigare, att vi måste ha ett lagstadgat förbud emot export av kärnkraftsreaktorer. Även om det i nuvarande regelsystem och lagstiftning finns betydande möjligheter att kontrollera syftet med denna export som sker, finns det nu tyvärr inga möjligheter att skapa fullständiga garantier för att de exporterade produkterna endast får en civil användning. Flera stater, bl.a. i tredje världen, uppges vara i färd med att utveckla egna kärnvapen. Denna process möjliggörs genom import av utländsk kärnkraftsteknologi. Det är ett mycket starkt skäl för att hävda ett totalförbud mot export av kärnkraftsteknologi på det sätt som föreslås i centerns motion. Detta innebär att vi menar att regeringen bör återkomma med ett förslag till lagändringar som betyder att export av ämnen och utrustning på kärnenergiområdet och motsvarande tekniköverföring helt förbjuds och att det nya förbudet enligt 6 § kärntekniklagen om vissa förberedande åtgärder utsträcks till att omfatta också förberedelse med sikte på sådan export som nu nämnts. För tydlighetens skull vill jag påpeka att förbudet gäller export av komponenter och teknisk utrustning till nytillkommande reaktorer. I det fall svensk teknik på ett påtagligt sätt kan medverka till att minska olycksrisken i befintliga utländska kärnkraftsreaktorer så menar vi att det kan finnas skäl för att ge dispens för sådan export. Centerns huvudmålsättning är som alla vet en global avveckling av kärnkraften, men tills vi når det målet är vi beredda att medverka till att så långt som möjligt begränsa olycksriskerna i befintliga kärnkraftverk. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Om vattenkraften och dess utbyggnad — framför allt då de fyra orörda älvarna — har diskussionen varit lång. Jag vet inte om den är avslutad ännu. Det har funnits partier som mycket sent har markerat att en utbyggnad kanske skulle vara aktuell. När det gäller kärnkraften har jag för egen del uppfattningen att i denna kammare finns en solid majoritet — även om den inte omfattar alla, är det en tillräckligt stor majoritet — som är mot tanken på att bygga ut kärnkraften och som även anser att den lagstiftning vi har i dag är tillräcklig. Men 5 § är ändå inte en central fråga för mig i kväll. Däremot, herr talman, kan jag inte låta bli att fästa kammarens uppmärksamhet på vad Ivar Franzén sade. Detta är inget hot mot yttrandefriheten. Det drabbar bara några direktörer.

Herr talman! Låt mig först göra klart för Hadar Cars och denna kammare att jag inte sade att det drabbade endast några direktörers yttrandefrihet. Att så inte är fallet har jag också mycket klart redogjort för i det betänkande vi nu behandlar. Det är däremot helt klart att de inte kan fatta beslut om förberedelser som klart syftar till att försöka genomdriva byggande av en kärnkraftsreaktor. Om de gör detta kan de bli föremål för straffansvar. Moderaterna driver ju fortfarande, kanske något mer i skymundan, åsikten att det nog trots allt vore bra med en och annan secure. Med den utformning som lagen nu ges är ju en sådan att betrakta som kärnkraftsreaktor. Jag tycker att det därför finns bärande skäl för att en gång för alla låta riksdagen i varje läge få avgöra hur vi skall ha det med kärnkraften, precis på samma sätt som det är skäligt att riksdagen har det avgörande ordet när det gäller ytterligare utbyggnad av vattenkraften. Detta är två totalt parallella frågor. Jag väntar fortfarande på en förklaring till hur man i den liberala ideologin kan se någon skillnad därvidlag.

Herr talman! Herr Franzén är okunnig: Några direktörer kan inte i dag fatta beslut om att bygga kärnkraftverk. Byggande av kärnkraftverk kräver med nuvarande lag regeringens tillstånd. Vad man kan göra i dag är att börja fundera, göra kalkyler, räkna, tänka och lägga fram förslag. Det är detta som man vill förbjuda. Det är alltså rätten för ett antal personer att i varje fall på papper fästa sina tankar som lagen syftar till att förbjuda. Naturligtvis är det egentligen inte heller det som det hela handlar om — det inser väl också jag. Vad det handlar om är i stället att rädda ett statsråds prestige. Det är precis bara det som det handlar om. Ett statsråd, fylld av sin egen storhet på detta område, ansåg att hon var tvungen att inskrida mot människor som hade annan uppfattning och som tänkte andra tankar. Och därför måste ett lagförslag till, som riksdagen nu skall expediera med också centerpartiets hjälp. Det är alltså vad frågan egentligen handlar om. Men det får ändå den verkan att ett antal människor förbjuds att tänka och planera i den verksamhet som de är satta att sköta. Detta anser jag vara inte bara olyckligt utan också ett utslag av maktarrogans. Jag är ledsen att Ivar Franzén ger en hjälpande hand åt just detta handlingssätt.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte uttryckte mig otydligt, så att Hadar Cars nu kunde göra en riktig tolkning. Vad jag talade om var att fatta beslut om förberedelser som syftar till uppförande och genomförande av ett kärnreaktorbygge. Jag tror att direktörer av den digniteten inom sitt ansvarsområde nog kan fatta beslut om förberedelser. Jag tror däremot inte att de kan fatta beslut om byggande till kostnader som kanske väsentligt överträffar det belopp om 10,6 miljarder som Hadar Cars nämnde. Om det nu skulle vara någon som till äventyrs gav sig på denna galenskap skulle kostnaderna i dag nog komma att uppgå till närmare 12-15 miljarder. Jag har inte någon som helst anledning att försvara ett visst statsråd — långt därifrån. Jag tror att statsråd i och för sig själv klarar detta hjälpligt. Vad jag här försöker klarlägga är om det kan finnas ett enda sakligt eller ideologiskt skäl för denna stora debatt som Hadar Cars nu drar i gång. Han har hittills inte gett ett enda litet skäl, varken sakligt eller ideologiskt. Därför kommer ju debatten att föras rätt ut i tomma luften, utan något underlag.